Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta brister som tydliggörs under etablerandet av det nya personalförsörjningssystemet och därmed utveckla stabilitet i detsamma. Grunden för personalförsörjningen av militär personal utgörs av grundläggande militär utbildning , varifrån rekrytering till alla personalkategorier sedan sker. Intresset för att söka sig till försvaret har varit stort. Försvarsmakten har haft ca 10 sökande per plats. Man har haft ca 32 000 ansökningar till 3 200 platser. Kraven på rekryterna är högre i dag än under värnpliktstiden. Resultaten i tester och urval har varit högre för rekryterna än de senaste årens värnpliktiga. Försvarsmakten har som mål att vid slutet av detta år ha rekryterat 3 800 kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Det målet har Försvarsmakten redan nått med råge. Vid årsskiftet hade Försvarsmakten drygt 4 100 kontinuerligt anställda soldater. När det gäller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har Försvarsmakten rekryterat nästan 3 000 med interimskontrakt. Rekrytering till hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna har gått mycket bra, och Försvarsmakten har tecknat 20 000 kontrakt av de 22 000 som är målet för hemvärnet när det är fullt utbyggt. Personalförsörjningsutredningen föreslog i november 2010 bland annat en ny särskild lag för att reglera vissa arbetsrättsliga frågor om gruppbefäl, soldater och sjömän. Betänkandet har remissbehandlats, och flertalet remissinstanser är positiva. Ärendet bereds nu inom Regeringskansliet, och regeringen avser att återkomma till riksdagen i vår med en proposition i fråga om Försvarsmaktens personalförsörjning. Den förändrade personalförsörjningen kommer att öka tillgängligheten och höja kvaliteten i insatsorganisationen. Försvarsmakten ska med samma förband både försvara Sverige och värna svenska intressen i världen. Insatstiderna kortas och kvaliteten höjs med anställda soldater och sjömän. Försvarsmakten arbetar med att tydliggöra det meritvärde som en anställning i Försvarsmakten ger, för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för unga människor. I detta ingår även att hitta bra samarbetsformer med andra aktörer på arbetsmarknaden som gör det attraktivt för både Försvarsmakten och civila arbetsgivare att anställa arbetstagare som tjänstgör tidvis i försvaret och tidvis civilt. Försvarsmakten ansvarar som alla myndigheter för sin rekrytering och för att ha rätt personal för att lösa sina uppgifter. Försvarsmakten anser inte att det finns allvarliga svårigheter för förbanden att rekrytera utifrån sina behov. Försvarsmakten måste ständigt vara beredd att lära av nya erfarenheter och genomföra förbättringar under resans gång. Regeringen följer noga Försvarsmaktens arbete med att attrahera, rekrytera och behålla personal.

Fru talman! Tack för svaret! Jag tror att ministern och jag har olika perspektiv i den här frågan, betraktad utifrån lite olika horisonter. Ministern redovisar, sin vana trogen, hur många som har anmält intresse till de nya arbetena som soldat. Bilden ges av att det mesta är frid och fröjd och att det inte finns några moln på himlen. De siffror som anges i ministerns svar ger egentligen ingen ordentlig bild av hur vi ser på den långsiktiga hållfastheten i organisationen. Vilka åtgärder vidtar vi för att det ska fungera bra långsiktigt fem och tio år framåt i tiden? Organisationen befinner sig ännu i början av sin uppbyggnad. Över 10 000 befattningar är inte tillsatta. Jag vill peka på att om man är alltför ivrig med att måla en positiv bild finns risken att man lurar sig själv och sin omgivning och att man därmed minskar sin beredskap och sin möjlighet att vidta åtgärder när problem uppstår och är uppenbara. Reformen drevs oklokt nog igenom med bara några få rösters övervikt i riksdagen i slutet av förra valperioden. Det innebär att det inte finns någon grundläggande enighet om det nya systemet. Däremot är det så att vi från socialdemokratiskt håll förhåller oss till den verklighet som gäller och kan konstatera att många av de brister som avslöjas är sådant som vi tidigare har pekat på, bland annat i vår reservation vid riksdagsbehandlingen. Det är viktigt att säga att soldaternas villkor bör ses över redan nu. Det handlar om lönenivåer, premier, villkor för validering, bostadsförhållanden, sociala förhållanden och villkor för övergång till civilt liv. När vi har varit ute på olika förband och mött soldater har vi också mötts av informationen att det finns stora risker för att man hoppar av efter två eller tre år och inte är kvar under den samlade kontraktstidens längd på sex till åtta år. Därför behöver det göras en översyn. Jag vill uppmana försvarsministern att se den verkligheten och gå oss till mötes när det gäller det kravet. Vi vill också långsiktigt garantera en stark regional förankring och en djupare folklig förankring för det nya systemet. Det innebär att vi föreslår att de tidvis anställda soldaterna ges en grundläggande placering i hemvärnets nationella skyddsstyrkor. Vår strategi är att grundläggande militär utbildning långsiktigt ska kunna erbjudas över hela landet men också att det ska finnas ett fungerande flöde mellan de professionella förbanden och hemvärnets nationella skyddsstyrkor. En sådan tanke stärker hemvärnets nationella skyddsstyrkor med ca 10 000 befattningar, skapar en bättre folklig förankring, skapar ett helhetstänkande och klargör även i praktiken att försvaret av Sverige börjar i Sverige och ingen annanstans. Det är två tankar som vi har utvecklat från vår sida för att förbättra det system som nu genomförs. Vi har ett öppet sinnelag och är beredda att successivt föreslå förändringar. Frågan är om regeringen är beredd att lyssna och delta i det arbetet på ett konstruktivt sätt. Jag vill också tydliggöra att det förslag som presenterades i går i medierna om att sänka kraven på soldaternas utbildningsbakgrund inte är acceptabelt över huvud taget från vår sida. Jag kände faktiskt en viss bestörtning när jag tog emot beskedet om att Försvarsmakten ansåg att det var fyra ämnen i grundskolan man skulle ha godkänt i för att kunna bli soldat. Jag tror att tjänsten, framför allt i internationella insatser, kräver mer än det. Ministern har sagt att han inte delar Försvarsmaktens uppfattning. Om det är så, vad tänker ministern göra åt situationen?

Fru talman! Det har, försvarsministern, knappast undgått någon att Försvarsmakten just nu diskuterar ett förslag om att förändra grundkraven för soldater och sjömän. I dag är det gymnasium som gäller, men enligt Försvarsmaktens eventuella nya krav kommer det att räcka med grundskola med godkänt i matte, engelska och svenska. Försvarsministern har i sitt skriftliga svar och precis i sitt anförande här som svar på Peter Hultqvists interpellation sagt att kraven på rekryterna är högre i dag än under värnpliktstiden. Men hur tolkar ministern sitt eget svar nu, när Försvarsmakten diskuterar att sänka just de krav som ministern själv lyfte fram här och nu? Även om ministern har kommenterat det hela i ett inlägg i Svenska Dagbladet, tror jag det var, anser jag att bara det faktum att frågan har kommit upp visar på problem som Försvarsmakten står inför i den här frågan. Varför gör man annars dessa förändringar? Är det för att det har visat sig att alltför många rekryter helt enkelt plötsligt hoppar av? Jag tror att var fjärde var en siffra som nämndes. Det känns tyvärr som att personalförsörjningssystemet svajar innan det ens har kommit i gång fullt ut. Resonerar Försvarsmakten så att enda chansen att få ungdomar att ta anställning på sikt är just genom att sänka kraven? Är det då bra att sänka kraven? Jag kan bara själv stilla fundera. Vad händer med förbanden, kvaliteten och möjligheten att få personal som är väl rustad med en bra skolbakgrund? Vad händer med de enskilda kontinuerligt anställda soldaterna och sjömännen efter anställning? Peter Hultqvist har tagit upp det här, för en viktig del som måste lyftas fram är faktiskt soldaternas och sjömännens villkor. Anser ministern att dessa i dagsläget är tillräckliga? Antag att man tar anställning vid 20 års ålder och är inne i systemet i åtta plus fyra år, alltså totalt tolv år. Då kommer man ut vid 32 års ålder. Hur blir det med eventuella högskolestudier, universitet etcetera? Hur kommer vidareutbildningen att se ut generellt inom Försvarsmakten för den som varken är behörig att gå vidare inom systemet som befäl eller att studera civilt? Fru talman! Jag har hört både fackförbund och utbildare inom Försvarsmakten uttala sig tydligt om det här förslaget. De är väldigt kritiska till detta, och det har de god anledning till. Med andra ord är de som kan verksamheten emot en sådan lösning. Det blir en kortsiktig vinst för både Försvarsmakten och för den enskilde. Det behövs högmotiverade soldater, sjömän och befäl som kan se en framtid antingen inom systemet eller utanför. Men återigen, varför diskuteras denna förändring över huvud taget inom Försvarsmakten? Jag kan tyvärr bara se det som att man inte tror att det går att rekrytera på samma sätt som regeringen först har sagt. Här kanske notan kommer för det resonemanget som fördes tidigare när vi gick från värnplikt till yrkesförsvar, för det gick väldigt snabbt. Lagstiftningen är faktiskt inte riktigt på plats. Och hur går det med kontakterna när det gäller näringsliv och företag och de som ska bli tidvis anställda? Kan de räkna med att kunna vara borta från sina ordinarie jobb utan att drabbas negativt eller att få ett nej helt och hållet? Är allt på plats? Det har ändå gått över ett och ett halvt år sedan vi skiftade system. Fru talman! Vi diskuterar Sveriges försvarsmakt här, och frågan är hur långt trovärdigheten kan sjunka innan det blir ett påtagligt problem.

Fru talman! Försvarsministern! Kära kolleger i kammaren! När det gäller den senaste tidens försvarsdebatt förs mina tankar till ett helt annat utskott, nämligen justitieutskottet. I debatten är vi advokater, åklagare och domare i samma roll. Försvarsministern brukar ibland av oppositionen anklagas för att vara en alltför duktig advokat när det gäller det svenska försvaret. Jag tycker att han är mycket duktig på att framhäva försvarets roll, värden och kvalitet. Det tycker jag verkligen ligger i tjänsteåliggandet för ett statsråd med ansvar för försvarsfrågor. Det finns de som agerar åklagare, ibland närapå med samma intensitet som programledaren i konsumentprogram gjorda för tv från Umeå. Är det så? Är det så? Är det verkligen så? brukar han säga. Det är klart att det är fullt möjligt att ställa befogade frågor. Sedan är vi några stycken som ska försöka väga samman åklagarens och advokatens påståenden i någon form av utslag. Då finns det ett par objektiva kriterier som man kan titta på. Ett av dem är det som försvarsministern själv lyfter fram, nämligen att till de 3 200 första utbildningsplatserna har det inkommit 32 000 ansökningar. Det innebär att det är många med meriter av god kvalitet som nu söker sig till försvaret. Fru talman! Jag noterar också att det med tiden har varit en glidande skala från oppositionen, framför allt Socialdemokraterna, i synen på den nya insatsorganisationen där man i dag från talarstolen är tydlig med att man vet vad man har, och man kan möjligtvis beklaga det beslut som har fattats och med vilken majoritet det har fattats, men det finns och man kommer att rätta sig efter det. Det är också en intressant signal till de andra i oppositionen utöver Socialdemokraterna. Har Vänsterpartiet samma syn på dagens insatsorganisation eller vill man ha ett värnpliktsförsvar? Sverigedemokraterna har ju tidigare signalerat att de vill behålla det tidigare värnpliktsförsvaret. Så ett besked finns från Socialdemokraterna, men det är inte samma besked som att det är hela oppositionens synpunkt. Notabelt är också när man diskuterar värnplikten att en av huvudinvändningarna, framför allt från ledamoten Peter Jeppsson mot statsrådet, var att kvaliteten riskerar att bli sämre med Försvarsmaktens ändrade regler. Men mina vänner, när vi hade det gamla värnpliktsförsvaret fanns inte ens de här kvalitetsreglerna. Man kritiserar alltså nyordningen och har en nostalgisk bild av värnpliktsförsvaret och så kommer man med kritik mot de soldater som är på väg in att deras meriter skulle ha en lägre kvalitet. I det gamla värnpliktsförsvaret fanns de som hade ännu mer urholkad utbildning. Fru talman! Jag tror därför att den här typen av villkor för dem som ska gå in är viktiga. Nu är det inte vi som är förhandlare. Vi löneförhandlar inte för någon del av den statliga sektorn. Däremot är det väsentligt att man lyfter fram andra villkor. Jag har en kollega, Johan Forssell, som har varit ute och tittat på förbanden och hur möjligheterna för soldaterna att laga sin egen mat ser ut. Det finns brister där. Det finns också brister när det gäller meritvärde och en del annat där det finns möjligheter till klara förbättringar. Men det är, tror jag, att man går från åklagarrollen till advokatrollen, det vill säga att man aktivt hjälper Försvarsmakten att hitta goda lösningar. Det finns också goda lokala exempel. Samarbetet mellan näringsliv, kommun och försvarsmakt i Skövde och Halmstad är sådana. Det finns olika exempel på åtgärder för hur man kan förbättra villkoren i samarbete med varandra. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det där med pengar är lite intressant. Jag kan notera att Socialdemokraterna i vart fall har ändrat uppfattning jämfört med de tidigare förslagen. De 2 miljarder som man förr ville spara på försvaret finns inte med, utan man lägger sig på precis samma nivå som regeringen. Till det kommer att man vill dubblera arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Försvarsmakten är på väg att bli en av de större ungdomsarbetsgivarna i Sverige, och då är frågan: Hur finns det täckning för de 300 miljoner som man vill ålägga Försvarsmakten genom att dubblera arbetsgivaravgiften?

Fru talman! När man läser svaret från försvarsministern och lyssnar på honom känner man igen tongångarna, tycker jag. Sin vana trogen vill ministern gärna räkna upp olika siffror om hur många ungdomar som söker och hur stort intresset är. Vi har i dag en av Europas högsta arbetslöshetssiffror när det gäller ungdomar. Den senaste siffran jag såg visade att vi har 127 000 ungdomar som är arbetslösa. Om 32 000 av dem överväger att gå in i försvaret kanske det är något av en, för vissa i alla fall, desperat åtgärd att göra någonting för att inte vara arbetslös. Det är en tanke i alla fall. Jag tycker att det är lite motsägelsefullt just ur den aspekten att lyfta fram de här siffrorna, för det handlar om kvantitet och inte alltid om kvalitet. Frågan är hur det egentligen ser ut när det gäller de här kvalitetskraven i sådana fall. Just att man i dag har fört fram tankar på att sänka kraven på dem som söker är naturligtvis en signal från Försvarsmakten om att någonting måste göras på ett annat sätt därför att man kanske har problem med att rekrytera. Jag tycker att man ska ta till sig den signalen och lyfta upp frågan: Vad är det som händer, och hur ser det egentligen ut när det gäller kvaliteten och hur man söker? Vi i Vänsterpartiet har varit tydliga med att vi tycker att det var ett stort misstag att göra den här förändringen att frångå värnpliktssystemet. Det hade sina brister, men de kunde åtgärdas på ett bättre sätt. Det som man framför allt tappar är både folkförankringen som var rätt naturlig som det var då och tillvaratagandet av varje persons erfarenheter i livet. När man bygger upp en försvarsmakt med individer som har andra saker i livet än att bara vara soldat får man ett kvalitetstillägg, vill jag påstå, i Försvarsmakten som ger bättre soldater och bättre sjömän. Frågan är vad det leder till när man har ett system som ger något slags strömlinjeformade soldater som bara tänker på ett visst sätt. Det är till förfång för Försvarsmakten och för svenskt försvar, tycker jag. Det här är en fråga som man måste lyfta fram i det här sammanhanget, hur personalförsörjningen går till och hur det fungerar. Det är en fråga som jag tycker är berättigad att ta upp. Samtidigt har man tittat på det här med kvaliteten och de tider som de här soldaterna och sjömännen ska vara inne. Det finns naturligtvis, med de sänkta kraven, om det nu blir så, en farhåga om att vi också får ett antal avhopp, alltså att det blir en rekrytering och en nyrekrytering och en nyrekrytering igen eftersom vi får problem med dem som är inne i det. Och kan man inte locka med någonting som ger kvalitet, till exempel att det finns en karriärmöjlighet efteråt när det gäller att jobba med den biten, kan det bli ännu svårare att få folk till de här yrkena. Jag tror att det är en påverkan, med den här personalförsörjningen, på Försvarsmaktens sätt att agera på förbanden, om man får strömlinjeformade soldater som kanske inte har erfarenhet av livet på ett annat sätt. Frågan är vilka soldater som Försvarsmakten vill ha. Vi vill ju ha soldater och sjömän som tänker själva, som kan saker och som utvecklar sig själva i sitt yrke och i sin uppgift, oavsett om det är värnpliktsförsvar eller inte. Jag tror att det kan vara farligt om man inte tänker på de bitarna. Just det här med att man på något sätt ska vara attraktiv som arbetsgivare kräver väldigt mycket mer. Kanske ska kravet till och med vara att man ska ha en bra utbildning innan man går in i det här. Det finns ju tecken på att rekryteringen ibland är desperat. Jag har vid något tillfälle tagit upp att man är ute på gymnasieskolor och rekryterar med något slags idealiserad bild av hur det verkligen är. Det har vi haft uppe i debatten förut. Jag hoppas att det inte är ett tecken på att man är mer desperat än vad man vill säga här och jag hoppas att försvarsministern kan lyfta upp den frågan. Jag tror att beslutet kommer att få rätt långtgående konsekvenser under lång tid framöver för svenskt försvar. Jag är rädd för att det kommer att påverka Försvarsmakten negativt väldigt länge.

Fru talman! Tack, ministern! Det här verkar bli en riktigt härlig försvarsdebatt. Det ser jag verkligen fram emot. Jag skulle vilja börja med att formulera mig så här: Varför i hela friden går ÖB ut och vill sänka kraven på soldaterna inför GMU? Vad finns det för orsak över huvud taget att ta till ett så pass drastiskt grepp när vi får höra här i kammaren och se när vi läser i tidningarna om försvarsministerns uttalanden att allt går bra och att det är många sökande på varje tjänst? Varför gör då ÖB en sådan sak? Jag tror att vi alla vill värna försvaret. Jag tror att vi alla känner starkt för att vi ska ha ett bra försvar. Men vi socialdemokrater har länge påpekat de här bristerna i personalförsörjningssystemet. Vi har pekat på de tillfälligt anställda, att de interimskontrakt som de skriver på inte är giltiga. Och jag har träffat ett antal arbetsgivare som har personer anställda som önskar vara tillfälligt anställda i försvaret, och arbetsgivarna är väl inte jätteglada åt att ge ledigt. När jag däremot frågar dem som vill vara tillfälligt anställda säger de att det inte är något krångel med arbetsgivaren; de får ledigt. Men jag tror att det behövs någonting mer. Det behövs ett lagstöd för att det här ska gå i lås. När vi socialdemokrater gjorde vår resa norröver och tittade på hur det såg ut träffade vi ett stort antal personer, i alla befattningar, som beskrev livet just nu inom Försvarsmakten. Vi pratade om vakanta tjänster, och det fanns ett stort antal vakanta tjänster inom försvaret. Man hade resonerat mycket med Norge, och man hade insett att Norge kanske hade både lösningar och frågetecken inför framtiden för sitt försvar. Men slutsatsen var ändå att man skulle leva med ett stort antal vakanta tjänster hela tiden, kontinuerligt, att det var så framtiden skulle se ut med tanke på hur vi gör just nu. Det är lite skrämmande. Då har vi inte full kapacitet hela tiden. Vi pratade också med många soldater som hade gått igenom GMU och nu höll på att jobba. Alla utom en som jag träffade sade att de ställde upp i ett till två år. Någon sade: Det blir kanske också en utlandstjänstgöring. Det skulle faktiskt också sitta bra. Men i övrigt sade de att de ställde upp i ett till två år. Sedan tänkte de göra någonting helt annat. Det är också lite oroande. Hur kan vi locka dem att stanna kvar? Självklart ställde vi också den frågan. Då sade de: Ja, vad ska jag tjäna på det här? Man nämnde lönen, förstås. Den var väldigt låg, tyckte man. Man nämnde också att man ville ha någon form av gratifikation. Men det var nog ingen av dem som jag träffade som på fullt allvar sade: Gör ni så här kommer vi att stanna. Men man hade önskemål. De sänkta utbildningskraven tycker jag är förfärliga. Det är alltså fattigpojkarna, som gick ut i krig, som vi ska återinföra. De som inte klarar någonting annat ska gå in i försvaret. Jag tycker att vi ska ha höga krav på dem som ska jobba inom försvaret. De ska veta hur de ska göra i många olika situationer och känna en stolthet inför det yrke som de väljer. De kommer att ställas inför svåra situationer som kräver både reflexion och mognad. Så har vi haft det hittills i försvaret, och så vill jag att det ska fortsätta.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka interpellanten för att han reser den här diskussionen. Det här är en stor samhällsreform, med emfas på ordet samhälle, som Försvarsmakten genomgår och kommer att genomgå. Man genomgår denna sedan ett och ett halvt år tillbaka. Med en sådan reform ser man självklart framför sig ett antal utmaningar. Vi radar upp dem allihop. Vi är många i försvarsutskottet som reser runt och intervjuar soldater, sjömän, officerare och civilanställda på regementen och förband runt om i Sverige. Vi kan nog vara rörande överens om att det ser väldigt olika ut. På vissa ställen kan det vara lite svårare att rekrytera. På andra ställen, till exempel i Peter Jeppssons och mitt hemlän, i marinen, som vi båda har bakgrund i, möter jag unga pojkar och flickor som när de börjar närma sig slutet av sin kontraktstid undrar över hur de ska kunna stanna kvar i marinen. De trivs bra. De är nöjda med sin anställning och vill fortsätta. Det finns många sidor i den här reformen, som en sådan här reform ska ha. Värnpliktssystemets avskaffande - eller det är rättare sagt vilande - var en del av den förra mandatperioden. Det var någonting som jag funderade mycket på eftersom jag själv har varit värnpliktig en gång i tiden. Fördelen med det var självklart att det var en bas för en stor del av våra ungdomar. Man kom i kontakt med Försvarsmakten, som man kanske inte alltid hade tänkt sig, och fick inblick i Försvarsmakten, och man blev intresserad av att stanna kvar. Den här utmaningen har vi att anta nu, och den ska vi anta tillsammans. Vi är väl rörande överens om att det just i ordet samhällsreform också ligger ett stort ansvar hos omgivande samhälle att vara Försvarsmakten behjälplig i den framtida rekryteringen. Det är många siffror i luften, så som det ska vara. En har handlat om huruvida avhoppen har varit så stora eller inte. Det är uppgifter som sedermera har tagits tillbaka. Det är många instabiliteter i de datasystem som finns. Det är också frågor om huruvida det är ett stort behov av ett lagstöd för arbetsgivare. Det är ju också på väg. Det vet oppositionen mycket väl. Det vi ser är ett väldigt intressant samarbete som håller på att växa upp i olika delar av landet kring den här stora samhällsreformen. Det ser vi bland annat i Halland, vi ser det i Skaraborg, och vi ser det i Blekinge och Skåne. Man samarbetar med arbetsgivare, med utbildningsinstanser, med kommuner och med infrastruktur. Det är ett fantastiskt tillfälle, särskilt för förbandsorter, vad gäller rekryteringen när det står på programmet att det ska anställas 16 000 ungdomar över tid. Frågan är bara var vi egentligen har Socialdemokraterna. Det kan man undra när man lyssnar på diskussionen och ser hur det har pendlat fram och tillbaka. Det är det största oppositionspartiet, som Alliansen av tradition har haft överläggningar med. Först var man med i en enig försvarsutredning. Sedan var man inte med. Nu är man med igen, men vågar man verkligen vara med fullt ut när det gäller samhällsreformen? Kan vi räkna med att Socialdemokraterna verkligen stöttar den reform som man nu säger sig vara med på? Det är min stora fråga.

Fru talman! Det var inte minst diskussionerna om antagningskraven till grundläggande militär utbildning som gjorde att jag kände ett behov av att delta i debatten. I försvarspolitiken talar vi ofta om vikten av folkförankring. I det begreppet ligger naturligtvis många saker, och en är den representativitet som Försvarsmakten har i samhället i övrigt, det vill säga att de människor som finns i Försvarsmakten måste återfinnas ute i samhället. Det är bara då som Försvarsmakten blir legitimerad; det är bara då som enskilda människor kan identifiera sig med den. Skolverkets undersökningar visar att av de elever som startade på olika gymnasieprogram år 2004 var det efter fyra år 30 procent som inte hade uppnått behörighet till universitet och högskola. Den siffran är inte helt jämförbar med de teoretiska antagningskrav som Försvarsmakten i dag tillämpar för den grundläggande utbildningen, men den ger en fingervisning om att höga teoretiska krav för att utbilda sig till exempel till hemvärnssoldat kommer att ställa stora delar av de uppväxande generationerna utanför möjligheten att delta i försvaret av Sverige. Det kommer därmed att påverka försvarets förankring i samhället. Peter Jeppsson har fel när han presenterar sänkta antagningskrav som ett sätt att få lägre kvalitet på tidvis och kontinuerligt tjänstgörande soldater. Det förslag som Försvarsmakten har lagt fram handlar om GMU, den grundläggande tre månader långa militära utbildningen. Försvarsmakten har sagt att kraven när det gäller tidvis tjänstgörande och kontinuerligt tjänstgörande inte ska sänkas. Jag tycker kanske att man hade kunnat överväga ett system av den ordning som förr fanns för dem som ville bli yrkesofficerare och som gjorde värnplikt utan att först ha klarat av gymnasiet. De fick hjälp, bland annat i Uppsala, med att läsa in sin gymnasieexamen. Jag tycker att vi skulle tänka i liknande banor även inom det militära försvaret. Under min tid som värnpliktig officer träffade jag många soldater som inte hade varit inskrivna vid något gymnasium och som i några fall inte ens hade varit utanför landets gränser. Jag kan konstatera att de hade en duglighet och kompetens som många gånger överskred de teoretiskt skolade kamraternas.
Fru talman! I den senaste ansökningsomgången var det 32 000 sökande till 3 200 platser, 18 procent kvinnor, representanter från stad och land. Det var sökande med olika etniskt ursprung och i olika åldrar. De som sökt GMU har gjort väl så bra ifrån sig i test och urval som värnpliktiga gjorde - i flera fall har resultaten varit bättre än tidigare. Kraven på rekryterna har höjts väsentligt jämfört med värnpliktstiden. Vid årsskiftet hade man ca 4 000 heltidsanställda soldater och ca 3 000 på deltid med interimskontrakt. Hemvärnet är nästan framme med 20 000 av 22 000 på plats. Så ser det ut två av fem år in på reformperioden. Då säger Peter Hultqvist: Siffror ger ingen bild. Vad ger då en rättvisande bild? Är det spekulation och svartmålning och felaktigheter? Jag ska kommentera en del av dem. Är ledarskap i ett försvarsutskott att svartmåla sin egen myndighet och dem som söker till myndigheten? Jag tycker att det förtjänar viss kritik. Man ligger alltså före planen i anställning. Det har gått bättre än någon kunnat förutse. Jag skulle vilja höra Peter Hultqvist säga att siffror inte spelar någon roll om det hade gått åt helsike i de första rekryteringsomgångarna. Om man tänker så tror jag att alla förstår att han inte ens själv tror på sitt eget argument. Han fokuserar bara på påstådda problem. Detta är påstådda icke belagda problem. Det handlar till exempel om samtal med enskilda soldater. Att ständigt svartmåla skadar Försvarsmaktens rekrytering. Socialdemokraterna har inte och har inte haft något annat rekryteringssystem. I stort sett samtliga aspekter som Hultqvist tar upp är med i den framtida processen. Jag tycker att Åsa Lindestam gick över gränsen när hon talade om att det handlar om att sända fattigpojkarna till krig. Värnpliktssystemet byggde på att man inte hade några utbildningskrav och heller inte de diskriminerande krav som finns i dag när det gäller droger, dopning och brott bakåt i tiden. Kraven är avsevärt höjda. Det som Jeppsson, Hultqvist och Lindestam säger är direkt felaktigt. Åsa Lindestam sade: ÖB ville sänka kraven på GMU. Så är det inte. I Svenska Dagbladet fanns ett pm med tre alternativ som hade läckt från lägre nivå inom Försvarsmakten. Frågan har inte nått ÖB och kommer inte heller att göra det på en tid. Detta tas till intäkt för att Försvarsmakten tycker att allt går åt skogen. När det gäller det som Peter Jeppsson påstår om avhoppen vill jag säga att det i omgång ett var 15 procent, i omgång två 24 procent som Jeppsson säger, men i omgång tre och fyra är det preliminärt 10 procent lägre än under värnpliktstiden då det inte ens var lagligt att lämna. Björlund nämnde folkförankringen. Av svenska folket är det fler som är för det nya systemet än som är för värnplikt. Det är inte jag som har problem med folkförankringen; det är Vänsterpartiet. Det är fler som är för yrkesförsvar och frivillighet än som är för värnplikt. Det har skett en tydlig förändring år efter år. Jag menar att det är dags att hyfsa den här debatten. Något som jag tar på stort allvar är något som Peter Hultqvist sade, nämligen: Låt oss prata om det här. Som jag sade i Sälen avser jag verkligen att göra det. Jag har sagt många gånger - i år i Sälen, i fjol i Sälen - att detta är en lärandeprocess. Jag kommer inte att lyssna mer på er när ni svartmålar; jag kommer att lyssna mindre. Detta är en reform som både vi och Försvarsmakten vill ha och som både vi och Försvarsmakten generellt tycker går bra.

Fru talman! Jag tänker inte bli vare sig upphetsad eller arg när jag lyssnar på Tolgfors. Jag tycker att han överdriver när han recenserar våra inlägg. Politik går ut på att efter bästa förmåga försöka ta reda på hur saker och ting förhåller sig och bilda sig en uppfattning och utifrån det föra fram olika krav. Tolgfors kanske har en annan uppfattning än jag, men jag tror att soldaternas löner är för låga för att systemet ska hålla långsiktigt. Jag tror också att man måste bry sig betydligt mer om de sociala förhållandena än vad man gör. Man måste se över soldaternas bostadsförhållanden, och jag tror att man måste titta på frågan om premier både efter tre år och efter avslutad tjänstgöring. För mig handlar det om sådana konkreta saker. När man för resonemang med soldater och personal inom Försvarsmakten möts man av ett konstruktivt intresse. Det är då inte så lätt att göra som Tolgfors och säga: Det hanterar vi på något sätt; det finns med. Det räcker inte. Jag har aldrig hört Tolgfors utveckla sin syn när det gäller de här frågorna. Tycker han att vi ska vidta åtgärder och lyssna på signalerna? Tolgfors kanske befinner sig i ett läge där vi ska ha vetenskapliga bevis för att det som jag säger existerar. Det är rätt enkelt: Det är bara att åka ut och prata med personal och soldater i organisationen så får man sådana signaler. Jag tycker inte att man ska negligera detta. Man kan ju diskutera frågan om folklig förankring. Opinionsmätningar när det gäller vilket system man föredrar är ju en sak. Jag tycker att det ska finnas utbildningsmöjligheter och representation av försvaret i hela landet långsiktigt. Vi ska titta på de tidvis tjänstgörande soldaternas möjligheter att också ha en förankring i hemvärnet med ett bättre flöde mellan den professionella delen, hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna. Jag tycker att man ska bygga in moment i Försvarsmakten som fördjupar engagemanget, stärker de frivilliga organisationerna och ser till att vi har en verksamhet som täcker hela landet långsiktigt. Det tycker jag är ett konstruktivt sätt att närma sig en sådan debatt och inte bara hänvisa till någon opinionsmätning som man har läst någonstans. Jag känner lite grann att det kanske är Tolgfors som måste fundera igenom attityder och hur man hanterar politiska motståndare när man försöker vara konstruktiv. Hans Wallmark funderar lite ironiskt kring var Socialdemokraterna befinner sig. Vi är väl inte ett parti som någon gång i något partikongressbeslut eller liknande har sagt att vi ska avskaffa värnplikten. Men nu är det gjort. Vi reserverade oss emot det. Vi röstade inte för det i kammaren. Det var vårt partis ståndpunkt. När man befinner sig i en verklighet måste man alltid förhålla sig till den. Det är därför som jag nu försöker presentera olika typer av förslag för att detta system i någon mån ändå ska fungera. Men då möts vi av en försvarsminister och en allians som i princip bara säger att allt är bra och att vi är oförskämda nästan så fort vi begär ordet. Jag tycker att man skulle kunna fundera lite över sitt eget beteende och sin egen attityd. Jag har noterat att man på sistone har blivit lite mer intresserad av att tala med oss. Men det beror kanske på att maktrelationerna ser ut som de gör. Då kanske det är bra att kunna börja föra lite resonemang och tagga ned lite grann i alla fall i dessa sammanhang. Jag tror att man sammantaget skulle tjäna på ett lite lägre spänningsläge och inte reagera med ryggmärgen så fort någon lägger fram ett förslag eller framför kritik. Det kan vara så att man menar något positivt också.

Fru talman! Jag kan bara instämma i det som Peter Hultqvist just sade. Jag tyckte att vi hade väsentliga frågeställningar som vi lyfte fram. Jag tolkade inte svaret och angreppet som åtminstone jag fick av försvarsministern på ett sådant sätt. Det fanns en del andra inlägg som jag också kommer att kommentera. Vi har faktiskt diskuterat ett alternativt system. Det påstås att vi inte hade det. Men regeringen och de borgerliga företrädarna lyssnade inte. Jag tycker att det var fel nummer ett. Vi hade ett alternativ, men man lyssnade inte på det. Jag efterlyste frågan om soldaternas och sjömännens villkor och vilken syn försvarsministern har på den när det gäller löner och förmåner. Är det något som försvarsministern kan tänka sig att titta på för att skapa denna attraktiva arbetsplats för att få en bra rekrytering framöver och få de som man vill ha? Även om det ser bra ut i dag i en lågkonjunktur vet vi inte hur det ser ut när hjulen börjar snurra igen i hela Sverige. Det finns inga garantier för att de siffror som man har nämnt här kommer att dyka upp om ett, två, tre, fyra eller fem år. Det är faktiskt fråga om en långsiktighet för Försvarsmakten när det gäller den planeringen. Jag undrar också vilken dialog som försvarsministern har med myndigheten. Det kommer faktiskt ut förslag liknande detta, och det är också därför som vi diskuterar detta i kammaren. Det är inte sagt utan grund. Kan försvarsministern medge åtminstone en sak, nämligen att den övergång som vi har haft från plikten till yrkesförsvaret gick mycket snabbt och utan någon som helst konsekvensbeskrivning? I det gamla värnpliktssystemet var man inte anställd. Det är en väsentlig skillnad. Det är som att jämföra äpplen och päron. Det var under en begränsad tid av sitt liv som man var värnpliktig. Nu är man anställd under tolv år.

Fru talman! Peter Hultqvist från Socialdemokraterna rekommenderar ett lägre tonläge och att man inte ska reagera med ryggmärgen. Jag delar den uppfattningen. Det är också dubbelriktat. Försvarsministern pekar på att det är en lärandeprocess. Det är också väsentligt. Det som vi talar om är att det är en insatsorganisation som ska finnas på plats till utgången av 2014. Senast jag tittade i almanackan var det den 31 januari 2012, vilket gör att vi är precis mitt i det. Därför har man från Försvarsmaktens sida sagt att den ska vara fullt insatsklar någon gång 2017, 2018 eller 2019. Värnplikten nämndes. Jag vill från talarstolen verkligen säga att jag tycker att det är bra att Socialdemokraterna är tydliga. Som jag bedömer det - missförstå mig rätt - är det en verklighetsanpassning. Det som jag pekar på är att oppositionen i så fall är rätt delad. Mitt intryck är att Vänsterpartiet och än mer Sverigedemokraterna inte alls är lika tydliga med att man accepterar den nya insatsorganisationen. Men jag vill ge beröm till Socialdemokraterna på den punkten. Fru talman! Jag tycker ändå att pengar är intressant. Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag ett förslag om dubblerad arbetsgivaravgift för unga under 26 år. Försvarsmakten är på väg att bli en av de större arbetsgivarna när det gäller ungdomar. Hur slår den dubblerade arbetsgivaravgiften mot Försvarsmakten som arbetsgivare? Detta är intressant i ljuset av att man nu talar om olika saker när det gäller villkor. Man talar om bostäder, man talar om lön, och man talar om meritvärde. Allt detta har en möjlighet att ha en kostnadssida. Hur tänker man då finansiera det? I min värld är det viktigt att om man föreslår potentiella utgiftsökningar är det också bra att man förklarar hur detta ska betalas i det läge då man dessutom vill dubblera arbetsgivaravgiften för ungdomar. Där tycker jag att Socialdemokraterna är svaret skyldiga. Vi har tidigare när det gäller försvaret talat om att det finns en Natoängslan i Sverige. Jag skulle vilja säga att oppositionen har en notanängslan, nämligen hur man i så fall ska finansiera allt detta som vi också från majoritetens sida kan säga är önskvärt och nöjaktigt.

Fru talman! Försvarsministern tar gärna till lite höga toner ibland. Det kan vara förståeligt om man känner sig trängd. Jag tycker att det i denna diskussion finns ett antal saker som inte går att reda ut. När det gäller värnplikten har vi varit tydliga med att vi av många olika orsaker vill ha ett värnpliktsförsvar format så att man kan ha både insatsförband och andra förband. Men det finns också en annan orsak. Värnplikten fyller verkligen många funktioner, inte bara för Försvarsmakten utan för samhället i stort, både när det gäller rekrytering av fast anställd personal och till internationella insatser. Om detta påverkas av det nya systemet återstår att se. Men det finns i alla fall farhågor kring det som vi vill lyfta fram. Det finns också farhågor om att man med ett yrkesförsvar får en distansering till samhället på sikt som gör att man inte får en folklig förankring, vilket har varit vår punkt när det gäller detta. Allan Widman var inne på frågan om representativitet. Eftersom GMU nu är grunden för all utbildning sänker man kraven och får ett urval som inte är som det var på värnpliktsförsvarets tid, även om det inte var bra på slutet. Då får man problem. Det är den frågan som vi lyfter fram. Dessutom finns det farhågor om att detta urval och detta sätt att rekrytera i det långa loppet kan påverka jämställdheten. Försvarsministern får gärna lyfta fram siffrorna i detta sammanhang. Men det är inte hela sanningen. Det finns också bakomliggande orsaker som kan påverka detta och göra att det blir sämre. Innan värnpliktssystemet försvann var det inte en särskilt bra kvalitet på det. Det tycker vi att man måste förändra om man ska ta tillbaka det. Just att folkförankringen finns i ett längre perspektiv i värnpliktssystemet gör att det också är en helt annan sak. Beträffande opinioner och så vidare vet vi alla att de kan svänga. I dag finns det ett stöd för att vi ska ha ett yrkesförsvar. Det kan svänga snabbt. Om bristerna lyfts fram kommer folk att tycka att det är sämre än ett värnpliktsförsvar. Jag är övertygad om att det kommer att hända inom en nära framtid. Jag tycker att det är märkligt att vi inte ska lyfta fram bristerna. Vi är faktiskt här för att skärskåda regeringens politik och lyfta fram det som är bristfälligt.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaren. Jag skulle fortfarande vilja veta om det är ÖB som säger eller om det är på en lägre nivå som man säger att vi ska sänka utbildningsnivån på våra GMU-soldater. Varför kommer den frågan upp när vi har så enormt många sökande och när detta kommer att lösas? Det finns ingen orsak att lyfta fram en sådan fråga om det inte finns ett bekymmer. Frågan om soldaterna från tidigare som hade dubbla identiteter och alltså hade ett annat civilt arbete kanske kommer att kunna lyftas fram på ett bra sätt med de tillfälligt anställda. Låt oss då dra nytta av det. Låt oss ge dem det stöd som de behöver så att de också får ett kontrakt, ett lagstöd, som gör att de kan få ledigt från sin arbetsgivare. Jag tror att det är mycket viktigt. Jag tror att det just nu ligger som grund för att denna fråga inte löses alls. Fattigpojkarna: Jag har läst på. Det var faktiskt så förr att det var fattigpojkar som blev soldater. Det var långt tillbaka i tiden, inte under min tid utan tidigare. De ville ju ha lite grann i lön, och det vill man ha också i dag. Det är min upplevelse. Det här måste vi lösa. Vi måste lyssna, för om lönen är orsaken till att man lämnar verksamheten är det bekymmersamt. Den frågan måste vi ta tag i. Vidare tycker jag att hemvärnet ska ha en ärlig chans när det gäller tillfälligt anställda. Jag tror att det kan bli en bra förstärkning för hemvärnet. Många av dem jag träffat säger sig vilja fortsätta att öva även under den tid de inte tjänstgör. Folkförankringen: Förr talade vi runt köksbordet om folkförankring. I familjen pratade man om försvaret. I dag talar vi om det på Svenska Dagbladets sidor och kanske i den här församlingen som är intresserad av försvaret. Men för övrigt är debatten inte så stor. I mitt län förekommer den nästan inte alls bortsett från när det gäller eftersök och bränder.

Fru talman! Beträffande diskussionen om personalförsörjningens vara eller inte vara är min fråga till Socialdemokraterna: Kan vi verkligen räkna med er i detta avseende? Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är tydliga. De vill behålla det gamla värnpliktssystemet. Bra, med den tydligheten vet vi vad vi har att förhålla oss till. Men i den här diskussionen får vi inte riktigt grepp om socialdemokratin vare sig ekonomiskt eller när det gäller hur man ställer sig till den här stora samhällsreformen, till om det hela är bra eller dåligt. Jag undrar om ni under alla besök - jag vet att både oppositionen och allianspartierna i försvarsutskottet flitigt ägnar sig åt sådana - också ställt er frågan om man på förbanden och regementena vill ha tillbaka värnpliktssystemet. På den frågan är nog svaret ett entydigt nej. Stödet för den här personalförsörjningsreformen ute i Försvarsmakten är stort. Det är stort därför att man har gått från ett utbildningsförsvar till att slå in på vägen mot att vara ett insatsklart försvar flexibelt och redo att användas. Stödet bland ungdomarna är också stort bland dem som kommit i kontakt med försvaret om de möjligheter som så småningom erbjuds. Det gäller även informativt när Försvarsmakten i den här processen så småningom finner verktygen för att informera ungdomar som normalt inte kommer i kontakt med Försvarsmakten om innebörden. Berättar man för ungdomarna om att det inte bara handlar om att stå och hålla i ett gevär eller gå och vakta en kaj utan också handlar om att utbilda sig inom en lång rad olika yrken blir intresset betydligt större. Ni underskattar ungdomarna. Kvarstår den utsträckta hand - detta under av samverkan som vi såg hos Peter Hultqvist i Sälen - när han åker från Sälen och lämnar sin valkrets och när vi möts här i kammaren? Det verkar inte riktigt vara så.
Fru talman! Att avveckla den svenska värnplikten gick inte snabbt. I realiteten var värnplikten redan innan den avvecklades i närmare 20 år under avveckling. Från mitten av 1990-talet avvecklade socialdemokratiska regeringar våra regelbundna krigsförbandsövningar. Man avvecklade utbildningen av kompanibefälselever och plutonbefälselever. De sista åren då plikten tillämpades var det en av tio unga män som omfattades av den och som gjorde sin tjänstgöring. Naturligtvis var värnplikten inte heller vid den tidpunkten folkförankrande. Sydsvenska Dagbladet genomförde i Malmö en undersökning av vilka det var som gjorde lumpen under de allra sista åren med plikten. Det visade sig vara välartade unga, etniskt svenska män från Malmös villaområden - inga andra - som gjorde det. Fru talman! Det får inte bli så att försvaret av Sverige ska vara en angelägenhet bara för unga välartade, etniskt svenska män. Det måste ges utrymme också för andra. Åsa Lindestam säger att förr i tiden skickades fattigpojkarna ut i krig. Åsa Lindestam, jag trodde att en representant för Socialdemokraterna skulle vara en av de sista att blockera möjligheten för dagens fattigpojkar att få en anställning och en framtid inom ramen för den svenska försvarsmakten.
Fru talman! Jag har sett precis det här mönstret många gånger förr. Första omgången handlar om våldsamma anklagelser. Allt är svart. Det finns ingen nyans. Sedan bråkar vi alla av oss i debatten och kommer till omgång två. Då kommer vi äntligen till de frågor som vi från början borde ha talat om, exempelvis: Hur vårdar vi och utvecklar vi reformen till det svenska försvarets bästa? Detta tror jag gäller de flesta men inte Björlund, för han är inte med på reformen. Han beskriver värnplikten som att varje persons kompetens togs till vara. Jaha, det var inga kvinnor. Därför talade han om halva befolkningen. Under de senare åren var vi nere på att ungefär 5 procent av en årskull kallades in. Man var heller inte i närheten av de kvalitetskrav som i dag finns. Den fråga jag tycker att Björlund bör ställa sig är varför tvång är bättre när frivillighet räcker. Till Åsa Lindestam vill jag den här gången säga att jag redan i mitt inledningsanförande gav besked om att regeringen under våren kommer till riksdagen med en proposition om lagstöd för de nya soldaterna. Vidare har vi inga indikationer på att det är fattigpojkar som rekryteras till det svenska försvaret, utan det handlar om målmedvetna, kompetenta, engagerade, kvalificerade och dessutom modiga unga kvinnor och män. Vill man fördjupa sig i var opinionen står kan man läsa MSB:s undersökning som redovisades i Sälen. Jag går nu över till en del av de saker som Peter Hultqvist närmade sig - i mångt och mycket delar som det är intressant att resonera om. Jag brukar markera att det här är en lärandeprocess för politiken och Försvarsmakten. Det kan handla om en sådan sak som detta med att rekrytera i omgångar. Det är kanske bättre att rekrytera löpande under året, när ungdomarna själva vill. Vi kan diskutera enskilda testers relevans i urvalsprocessen, till exempel om isokaitestet för kvinnor är rätt. Vi kan diskutera utbildningstiderna, om förläggningen av utbildningen under året ligger där unga människor tycker att det fungerar bäst. Vi kan tala om vikten och behovet av kvalitet i utbildning och övningar. Jag tror att unga människors krav på oss politiker och på Försvarsmakten kommer att öka. Detta är bra. Vi kan tala om den lärdom vi gjorde för flera år sedan. Alla trodde att man skulle börja som heltidssoldat för att sedan bli deltidssoldat och därefter gå till hemvärnet. Det visade sig att unga människor gärna gör tvärtom, går den andra vägen och börjar i sitt lokala hemvärn. Där delar jag Hultqvists markering av den lokala närvaron. Sedan går man vidare till att bli anställd soldat. Vi kan tala om det meritvärde som Försvarsmakten arbetar med. Vi kan tala om vikten av att Försvarsmakten är attraktiv som arbetsgivare men också om vikten av att soldaterna är attraktiva för civila arbetsgivare. Vi kan tala om de försvarsmaktsråd som nu växer fram på garnisonsorterna med början i Skövde och där försvarsmakt, kommun, län, näringsliv, högskola med flera samverkar. Man har konstaterat att man inte får några soldater till orten om dessa inte kan få bostäder eller om medföljande inte kan få jobb och barnen inte kan få gå i skolan. Jag tycker att lönefrågan är något mer problematisk. Vi i alliansregeringen respekterar den svenska modellen, att arbetsmarknadens parter förhandlar och sluter avtal om löner och andra anställningsförmåner. Den fråga om premier som Peter Hultqvist tog upp är något som hela vägen varit med som en tanke i reformen och som jag tycker är intressant. Lockar det fler att vara kvar lagom länge - vi vill ju inte heller ha livstidssoldater - om det finns en premie till exempel i slutet av avtalstiden? I Peter Hultqvists andra inlägg tycker jag att det fanns en lång rad saker som det är väl värt att resonera vidare om. Men jag vill gärna att detta sker inom ramen för en positiv och konstruktiv beskrivning av det svenska försvaret, för det är de som från början föreslagit och velat ha den här förändringen. Varje kritik som ni tror att ni riktar mot regeringen träffar således också Försvarsmakten. Jag är stolt över den kvalitet som denna håller.

Fru talman! I såväl mitt första som mitt andra inlägg hade jag två huvudpunkter. Det ena var vikten av att se över soldaternas villkor, och det andra var hur man skulle närma den professionella delen till Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Detta har varit mina två konstruktiva grundteser genom hela denna debatt. Det var alltså ingenting som kom upp i slutet av det andra inlägget; det har funnits med hela tiden. Det var också det jag tog upp i Sälen. Jag tycker så här: Det blir på något vis ett fäktande hit och dit om olika historiebeskrivningar, men vi kanske skulle ägna tiden mer åt hur vi löser de reella problemen. Då är det väl så att det vi från vårt partis sida försöker göra är att konstatera hur verkligheten runt omkring oss ser ut - vad det är för typ av signaler vi möter - och sedan utifrån detta försöka bilda oss uppfattningar om hur vi löser detta. Det är inte sagt att vi gillar system, har tagit till oss allting eller tänker lägga oss ned och säga att Alliansen i alla stycken har haft rätt från början och att detta var helt okej. Det är inte vad det handlar om. Det handlar om att vi nu är där vi är, och vi måste försöka göra någonting av det. Det är därför vi lägger fram dessa förslag. Jag hoppas att försvarsministern tar till sig detta så att vi gör en ordentlig samlad översyn av soldaternas förhållanden. Då är det detta med lönen, vilket naturligtvis i slutändan är upp till parterna. Det är dock inte förbjudet att som politiker säga att man tycker att lönen är för låg. Det är min uppfattning, och den står jag för. Jag tror att det är nödvändigt att göra någonting åt det om man ska klara detta långsiktigt. Jag tror att det är bra med en premie efter tre år. Jag tror att det är bra med en premie efter sex eller åtta år. Jag tror att vi måste lägga in incitament så att de blir kvar hela kontraktstiden ut. Det är så vi måste närma oss detta om vi ska bygga det så att det blir någorlunda starkt. Glöm dock inte heller: Hur stärker vi den folkliga delen? Det är inte bara opinionsmätningar det handlar om, utan det är också hur frivilligorganisationer, hemvärnet och nationella skyddsstyrkor förhåller sig till systemet.
Fru talman! Nej, det är inte förbjudet att resonera om löner. Frågan är dock hur mycket det är värt när man inte har nya pengar, utan ett mindre anslag, och man inte heller är beredd att ge en styrning om det. När det gäller incitamentsstrukturen skrev man i SoU 2010:86 följande: "Som en del av incitamentsstrukturen för Försvarsmaktens personalförsörjning kan Försvarsmakten överväga premier för genomförd internationell insats och efter fullgjort kontrakt." Det är en intressant tanke som alltså har varit med även tidigare. När det gäller hemvärnet vill jag bara säga att det finns möjlighet att vara extra hemvärnsman om man är kontraktsanställd. Det må vara en sak. Men om man i stället säger att det är just de 10 000 nya befattningarna i hemvärnet man är ute efter innebär det i så fall att man får en dubbelräkning och pappersförband. Skulle Sverige hotas och vi börjar använda förbanden kan man nämligen inte använda samma person på två ställen. Det går dock att gå vidare också i det spåret om man håller sig till den första delen i mitt svar. Jag tycker som sagt att det absolut finns anledning att föra diskussionen nyanserat - inte inom ramen för några katastrofscenarier eller svartmålning utan just därför att vi tillsammans vill göra Försvarsmakten bättre, för Sveriges bästa och för Försvarsmaktens bästa. Jag träffar också ungdomar i dag, och jag kan säga att för många av dem är det en helt orimlig tanke att vi när det finns människor som på frivillig grund verkligen vill till försvaret ska säga: Ni får inte, men ni andra där - ni som inte riktigt vill - måste. Så var systemet förut, och det urholkade folkförankringen för försvaret inte minst bland unga människor. Vi kan också se till att verksamheten är så bra och full av kvalitet att den attraherar unga människor. Det anser jag vara vår gemensamma uppgift framöver.